Fru talman! Kerstin Engle har frågat mig om jag anser att en väl utbyggd infrastruktur med två fasta förbindelser över Öresund är av ett sådant nationellt intresse att jag avser att prioritera planerna på att bygga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Vid Öresundsmötet på ministernivå mellan Sverige och Danmark den 15 juni förra sommaren tillkännagavs i en särskild deklaration att man har enats om att inrätta en svensk-dansk tjänstemannagrupp för kunskapsutbyte om, och för att följa, de svenska undersökningarna av behovet av och möjligheterna för en ny fast Öresundsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör för väg och järnväg. Undersökningen leds av Näringsdepartementet. Nyligen träffade jag transportminister Hans Christian Schmidt, och vi diskuterade bland annat Helsingborg-Helsingör. Under det nu pågående arbetet träffar tjänstemän från Näringsdepartementet regelbundet sina danska motsvarigheter för att diskutera undersökningen. Den 28 mars kommer jag att hålla en hearing i frågan i Helsingborg, och jag hälsar även Kerstin Engle välkommen vid det tillfället.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret och för inbjudan. Jag kommer naturligtvis att vara där. Jag känner mig inte särskilt lugn och bekväm med svaret. Bakgrunden till interpellationen är den debattartikel som infrastrukturministern skrev för en månad sedan om planerna på att bygga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. I artikeln tycks ministern vilja dämpa förväntningen på en sådan förbindelse i närtid. Som skäl för att lägga det här projektet i malpåse anförs bland annat att i första hand ska Öresundsbrons kapacitet utnyttjas effektivt. Men i dagens globaliserade värld krävs mycket samarbete över gränser. Inte minst har vi sett regioners betydelse under flera år. Ingen klarar sig själv oavsett om det gäller miljö, handel eller forskning. En väl utbyggd infrastruktur driver tillväxt, sysselsättning och utveckling. Öresundsbron är ett tydligt och framgångsrikt exempel på det. Sedan bron byggdes har integrationen ökat markant. Öresundsregionen är i dag en stark och konkurrenskraftig tillväxtregion som inte bara Skåne, södra Sverige och Själland har glädje av. Öresundsregionens fortsatta tillväxt är av nationellt intresse för såväl Sverige som Danmark. I detta perspektiv är en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör mycket mer än en stor infrastruktursatsning. Fasta förbindelser till Danmark i söder genom bron och i norr genom den så kallade HH-leden förstärker regionen, inte minst som integrerad arbets och utbildningsmarknad, och därmed Öresundsregionens tillväxt och utveckling. Brons kapacitet får inte vara ett argument för att lägga en fast HH-förbindelse i malpåse. En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en nationell angelägenhet. Öresundsregionen är ett exempel på vilken fantastisk utveckling man kan få i en region. Det finns många förutsättningar som måste till för att det ska fungera. En fungerande infrastruktur är en viktig faktor för arbetspendling men också för näringslivets behov av arbetskraft. Godset ska ut i Europa och världen, och råmaterial och komponenter ska in i Sverige. Vikten av en fungerande järnväg har många tagit upp tidigare i debatter här i dag. Jag känner mig som sagt var inte nöjd med svaret. Med respekt för att statsrådet inte vill föregripa utredningar måste vi väl ändå kunna få något slags ambitionsyttring från ministern om infrastrukturens betydelse för Öresundsregionen och för övriga Sverige. Regeringen vill väl att hela landet ska hålla ihop?
Fru talman! Jag hoppas att Kerstin Engle också har med sig insikten att om inte regeringen tyckte att det som händer i Öresundsregionen är viktigt såväl för regionen som för landet i dess helhet skulle inte regeringen ha gjort den här överenskommelsen på ministernivå sommaren 2010. Om det inte vore så att regeringen tyckte att det här var viktigt skulle vi inte heller ha tillsatt den här tjänstemannagruppen som särskilt har fått i uppdrag att titta på behovet av och förutsättningarna för en fast förbindelse för både väg och järnväg. Det är väl inte obekant att just den här HH-förbindelsen inte finns med i den nuvarande fastställda planen för de kommande tolv åren. Och, fru talman, den finns inte heller i Socialdemokraternas budget under samma period. Kerstin Engle frågar om jag har för avsikt att prioritera detta i närtid. Vad är närtid? Vi vet att såväl den ekonomiska som den fysiska planeringen tar tid. Jag tycker att man ska följa gången även om det kan kännas tråkigt och frustrerande ibland. Den här utredningen ska vara färdig i juni. Den här hearingen är en del av underlaget för den. Jag skulle vilja nämna någonting som jag tycker att man ska ha med sig. Finansieringsmodeller ingår inte i uppdraget, utan vi börjar med att se på behovet och förutsättningarna. Det är inte alls omöjligt att det kommer att finnas ett behov av och förutsättningar för detta. Då blir nästa steg att titta på vad det kommer att kosta och hur det ska finansieras. Vi måste också följa den utveckling som sker inte minst i förbindelsen mellan Tyskland och Danmark, Fehmarn Bält-förbindelsen. Den har troligtvis redan skjutits fram i planeringen. Det är inte längre 2018 som gäller, utan nu är vi snarare framme vid 2020-2025. Det är viktigt att det hänger ihop. I den kapacitetsutredning som vi i förra veckan gav Trafikverket i uppdrag att titta på ingår att på lång sikt även se på detta, alltså det som gäller efter 2021 och bör vara på plats för att kunna utöka kapaciteten. Då är det inte omöjligt att en utredning som är nästan färdig kan finnas med i underlaget för den fortsatta planeringen. Jag har ingen möjlighet att i dag tala om, eller ens spekulera i, att det, när regeringen i höst presenterar sin budget, finns med en finansiering av HH-förbindelsen. Det är inte riktigt så det går till. Jag tycker att vi ska börja med ansatsen, arbetet finns. Det är viktigt för landet som helhet att vi fortsätter att ta pulsen, som finns och har utvecklats under senare år inte minst tack vare den Öresundsförbindelse som i dag finns, för att se vad man kan gå vidare med och vad som behövs. Hur tråkigt det än låter måste vi ha en struktur även för formen beträffande hur vi går vidare.
Fru talman! Visst är det viktigt att den analysgrupp som ministern hänvisar till nu får arbeta enligt planerna och analysera behoven utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Därför är det bra om ministern inte sprider oro i regionen och skriver tidningsartiklar som får oss att tro att detta nog inte är så allvarligt menat. För mig är det inte bara en regionalt viktig fråga. En väl fungerande och växande Öresundsregion genererar fler jobb, vilket gynnar hela Sverige. Minskad arbetslöshet i södra Sverige är gynnsamt för hela landet med ökade skatteintäkter och bättre välfärd. Öresundsregionen klarar sig inte själv. Det krävs 10-15 miljoner människor för att ha en slagkraftig region. Därför är Fehmarn Bält-förbindelsen viktig även för Sverige. Dessutom kommer en fast HH-förbindelse att bidra till en positiv utveckling för hela landet. Vi vill fortsätta att utveckla Nordeuropas mest dynamiska region. Det finns nog ingen annan region i Sverige som har en sådan utvecklingspotential. I en ny bok om Fehmarn Bält-tunneln kan vi läsa att när den dansk-tyska förbindelsen är klar, ungefär 2020, kommer det att markant förbättra förutsättningarna för Öresundsregionen. Fehmarn Bält-tunneln kan lyfta Öresundsregionen till världselitnivå vad gäller stora regioner. Öresundsbron är en fast förbindelse som ytterligare bidrar till effektiva transporter. I det sammanhanget kan det vara intressant att påpeka att Helsingborg har en stor hamn som hanterar mycket frukt och grönt, och det finns en marknad på Själland för dessa. HH-leden kommer att avlasta de mest tätbefolkade områdena i regionen genom att godset kan ta en annan väg. Min och många andras fråga blir naturligtvis om ministern menar allvar och tänker fullfölja de utredningar som aviserats. Jag kan bli lite orolig. Vi har i debatterna i dag hört mycket om utredningar, och ministern har också tillsatt en utredning om hur man ska finansiera infrastruktur. Den vill vi givetvis inte vänta på. Enligt de prognoser som finns kommer Fehmarnförbindelsen att efter fem år, från 2020, öka trafiken på Öresundsbron med uppemot tusen bilar per dygn. Den nedskrivna prognos för Öresundsbron som nämnts, där kapacitetstaket flyttas framåt i tiden, bygger på 2007 års siffror då högkonjunkturen nådde sin höjdpunkt. Trafiken på Öresundsbron har ökat konstant så länge bron funnits. Vi har bara kunnat se en mindre nedgång på grund av finanskrisen.

Fru talman! Ett av de verktyg man som statsråd har är att kunna tillsätta utredningar. Syftet med dem är inte att fördriva tiden, utan att få fram ett bra underlag för att kunna gå vidare och fatta så bra beslut som möjligt. Varken livet eller tiden är statisk, och vi har de långa ledtiderna både när det gäller fysisk och ekonomisk planering. Vi kan ha ledtider på 20-40 år från det att en tanke föds till dess att någonting ska invigas. Under tiden ändras verkligheten. När det gäller Kapacitetsutredningen, som ska avlämnas relativt snart, görs den utifrån behovet att se hur vi så snart som möjligt kan öka kapaciteten och effektivisera det järnvägssystem som vi har över landet. Där är uppfattningen att det finns stora behov. Vad gäller utredningen om hur vi ska finansiera infrastruktur är den föranledd av att vi har ett drygt femtiotal olika medfinansieringsavtal, och allt fler kommuner och regioner vill vara med och finansiera. Där finns också ett önskemål om att fördela roller, makt och befogenheter. Framför allt när det gäller broar och tunnlar, vilket diskussionen skulle handla om, är det numera ingenting ovanligt att kunna finansiera det hela med hjälp av avgifter. Snarare är det en möjlighet. Så sker till exempel med den nya Sundsvallsbron och Motalabron. Det är dessutom ett sätt att få veta vad man får in. Trängselskatter är numera också något som används dels i Stockholmsområdet, dels i Göteborgsområdet för att kunna finansiera mer infrastruktur. Jag tror inte att det är dåligt att reda ut vad som kan göras och vilka rollfördelningar som gäller därefter. När det gäller förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör kan jag i mångt och mycket dela Kerstin Engles syn på vad som är viktigt för en region. Där spelar infrastrukturen stor roll. Det är just det som den utredning som ska vara färdig före sommaren ska ta fram underlag till så att vi ska kunna gå vidare. Det finns dessutom möjlighet att plocka in Kapacitetsutredningen så att vi får den gedigna genomgång som faktiskt behövs. Är man från området har man säkert, som Kerstin Engle och många andra där nere, noggrant satt sig in i vilka behoven är. Det är det vi behöver få ett samlat grepp om. Jag hoppas att det ska komma till uttryck inte minst vid den kommande hearingen. Även det kommer att vara med som en del av underlaget. Jag tycker att det är viktigt att följa kopplingen Sverige, Danmark, Tyskland, för det måste naturligtvis hänga ihop. Nu har åtminstone Danmark kommit så långt att de talar om en tunnel. Sedan blir kopplingen till oss. Hur ska vi göra? När kan det göras? Vad kommer det att kosta? Hur ska det finansieras? Vi har åtminstone kommit en god bit på väg. Inte minst gäller det diskussionen på hearingen och när vi får utredningen presenterad för oss; den görs av våra tjänstemän i samarbete med Danmark.

Fru talman! Det var roligt att läsa i tidningen att ministern nu har besökt Skåne och justerat lite av de tankar som fanns i den tidigare nämnda artikeln. Nu finns det lite mer positiva uttalanden om förbindelsen. Det har vi också hört här i dag. Jag är rädd för att det ändå ska bli alltför defensivt. Vi måste ju ha en ny förbindelse klar innan bron slår i kapacitetstaket. Jag kan försäkra ministern att vi i Skåne kommer att göra allt för att driva på frågan om en fast förbindelse, inte minst i kontakterna med våra politiska vänner på andra sidan Sundet. Det gör vi inte för att vi har hembygdsglasögonen på oss utan för att vi menar att det som är bra för Öresundsregionen är bra för hela Sverige. Därför vore det bra om Skåne framöver kunde få en större del av statens infrastrukturpengar - eftersom det gynnar hela landet. Den befintliga Öresundsbron finansieras av resenärerna. Jag är inte så säker på att det står investerare i kö för att få investera i HH-tunneln. Jag för min del tycker att pengarna från de ideologiska utförsäljningarna, som den nuvarande regeringen sysslar med, skulle kunna användas till framtidssatsningar som skapar jobb och tillväxt. Vi vet att planeringstiderna för stora projekt är mycket långa, liksom upphandling och byggnation. Därför är det rätt tid att nu intensifiera arbetet och göra satsningarna. Att investera för jobb och samhällsnytta är mycket sundare än skattesänkningar.
Fru talman! Ibland hoppar jag till lite grann och tänker: Förstod jag rätt, eller hörde jag fel? Det kan ibland vara en kombination. När Kerstin Engle avslutar med att säga att pengarna från de ideologiska utförsäljningarna borde gå till infrastruktur, som är viktig för samhället, blir det märkligt, eftersom samma parti som Kerstin Engle representerar kommer att vara emot de försäljningarna. Det skulle man kunna få till att det inte fanns några pengar till infrastruktur. Men det är inte riktigt så vi jobbar i regeringen, utan vi kan prioritera historiskt sett mycket pengar även till infrastruktursatsningar. Den artikel som skrevs går alltid att tolka på olika sätt. Företrädesrätten för att tolka ligger alltid hos den som läser. Jag tycker inte att det är en felaktig princip att vid varje tillfälle se över hur befintlig infrastruktur står sig både nu och i framtiden, även när man ska göra överväganden av vad som behöver kompletteras eller göras därutöver. Det ska inte alls tolkas som att jag är negativ. Men det är också farligt om man har förhoppningar och tror att detta kommer att vara klart i närtid. Det finns inte någon som i budget har avsatt pengar eller sett till att det finns färdiga planer för att kunna få en HH-förbindelse i närtid. Det som har gjorts är däremot att den här regeringen på ministernivå har tagit i hand med Danmark om att man ska fortsätta arbetet. Det har uttryckts en vilja om att detta är viktigt. Det är därför den undersökning som ska redovisas i juni görs, och det är också därför som jag åker ned till Helsingborg. Det var inte första gången som jag var i Skåne när jag var där i förra veckan. Jag har varit där ett antal gånger. Jag kan säga det igen: Det som händer i Öresundsregionen är fantastiskt. Det är en otrolig utveckling, och den är bra för hela Sverige.